Herr talman! Som herr Eric Carlsson kanske hörde inledde jag mitt anförande nyss med att ge den svenska bokhandeln en eloge för att den är så välskött. Jag har därför ingen invändning att rikta mot hans slutord. Men herr Carlsson! Det har inte varit för allmänhetens blåa ögons skull som bokhandlarna har skött sig väl. De har naturligtvis haft sitt intresse av att få bra betalt för sina böcker. Det har de också fått. Jag har pekat på att de svenska bokpriserna är bland de högs ta i världen, Detta är den avigsida vi har fått dras med på grund av det rådande prissättningssystemet, där man tillämpar bruttopriser. Även om man vill ge bokhandeln de amplaste lovord för välskötta företag bör man också ta med den här av mig omnämnda avigsidan i bilden. Herr Eric Carlsson sade att även centerpartiet har en kulturarbetare, vilket ju i och för sig är glädjande. Herr Sundman har ju också en chans att i egenskap av ledamot i litteraturutredningen verkligen göra en insats till förmån för de författare och andra kulturarbetare som det gäller att stödja. Herr Skårmans anförande ger mig anledning att säga att det just var stöd åt den svårsålda litteraturen och stöd åt författarna som de socialdemokratiska kulturarbetarna begärde. På grundval av deras framställning tillsatte också Kungl. Maj:t litteraturutredningen med uppgift att lösa de frågor jag tidigare skisserat. De synpunkter som de socialdemokratiska kulturarbetarna har gjort sig till talesmän för har alltså blivit vederbörligen uppmärksammade. Herr Skårman säger att det är onödigt att rasera ett system och bygga upp ett annat. Men då har han inte fattat finessen i detta. Det nuvarande systemet kan helt enkelt inte enligt gällande lag bibehållas. Därför finns det skäl för bokhandlarna och förläggarna att ta konsekvenserna av den situation vi träder in i 1970 och alltså åstadkomma ett kommissionssystem som i praktiken kommer att avlösa det som nu gäller. Vi vill inte rasera ett system som är bra. Men det finns ingen rimlig anledning att på ett enda område i vårt samhälle upprätthålla ett prissättningssystem som ger sådana favörer åt de enskilda näringsidkarna som skett i bokhandelsbranschen. Herr Skårman säger att vi kan ordna det hela genom att ta bort skönhetsfläckarna i det nuvarande systemet.

Herr talman! Hur många kulturarbetarna är i vår krets vet jag inte. Vi har dock inte som herr Göran Karlsson politiserat dem, utan de ingår som medlemmar i vårt parti över huvud taget — om det nu skall vara nödvändigt att också ägna oss åt en sådan diskussion i dag. Men, herr Göran Karlsson, det finns många kulturkonsumenter, och det är deras talan och synpunkter som man bör framföra här. Det är också det vi har strävat efter i denna debatt. Sverige är, som herr Skårman redan anfört, ett litet språkområde, vilket gör att många böcker ges ut i en liten upplaga. Det är omvittnat att förnämliga böcker tyvärr bara gått ut i något tiotal exemplar. Bokhandlarna får ta sina kostnader för det, men vad de har förlorat på karusellen kanske de har kunnat ta igen på gungorna. När man diskuterar prissättningen på böcker bör man alltså inte glömma att vi dels är ett litet språkområde och dels att många böcker ges ut i en alltför liten upplaga. Det vittnar bokhandlarnas realisationer om. Svårigheten är att kunna få de stora upplagor som man skulle önska. Vi står emellertid inför någonting nytt. Vi får hoppas att man på alla håll känner sitt ansvar och medverkar till att vi kan bibehålla den hittillsvarande goda bokförsörjningen, vilket så många människor i detta land önskar.

Herr talman! Tankegången i motionerna I: 879 och II: 996 är att man vill skapa förutsättningar för hemmafruar att mot erläggande av egen avgift få inträda i sin makes grupplivförsäkring. De skulle alltså själva betala samma avgift som mannens grupplivförsäkring betingar. Möjlighet att få teckna sådan grupplivförsäkring finns redan och används i mycket stor utsträckning. Men för att få teckna denna hustruförsäkring fordras minst 75 procent anslutning inom de olika grupperna. Detta kan många gånger vara svårt att uppnå. För många familjer kan därför när hustrun går bort, alltså vid dödsfall, uppstå svåra ekonomiska problem. Vi anser att det behövs en översyn av trygghetsfrågan på detta område.

Herr talman! De grupper som herr Ernst Olsson nyss berört och som avses i reservationen har ett ganska hyggligt försäkringsskydd.

Härutöver, herr talman, vill jag tilllägga att förutom detta försäkringsskydd finns också möjlighet att teckna frivillig försäkring för vissa grupper, något som herr Olsson berörde. Ett villkor är dock att 75 procent av en grupp måste ansluta sig till försäkringen. Inom denna försäkringsform finns stora variationer. Alla inom ett företag behöver inte vara anslutna, utan de kan delas upp i mindre grupper eller avdelningar, men inom de grupperna etc. måste anslutningen vara 75-procentig. Kan man inte få en sådan anslutning, kan man spänna över hela företaget eller ta med vissa yrkesgrupper utanför företaget för att ernå den procent som är nödvändig. Den minsta grupp som kan anslutas skall dock ha tio medlemmar.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

Herr talman! Var och en som en morgon eller kväll sitter i en bilkö märker att en resa som i vanliga fall tar tio minuter förlängs med kanske en halv timme. I en sådan situation brukar man ondgöra sig över andra bilister, som man tycker inte startar tillräckligt snabbt på grönt ljus. Man finner att trafiksignaler är felplacerade och felinställda, att myndigheter har försummat sig i olika avseenden, särskilt att de inte har byggt tillräckligt breda och kapacitetsstarka trafikleder.

Det som jag berör är ju inte bara ett stockholmsproblem; jag har konstaterat att det föreligger i örebroregionen, i norrköpingstrakten, i Malmö och i Göteborg. Detta problem kommer att accentueras mer och mer i och med att bilismen ökar. Om det inom ett tiotal år finns ett dubbelt så stort antal bilar som i dag, kommer dessa trafiktoppar under rusningstiderna att ökas högst väsentligt. Vidare är det en annan omständighet som kommer att bidra till att förvärra detta problem, nämligen att de kollektivavtalsanställda strävar till att förkorta sina arbetstider. Resultatet därav kommer att bli att antalet arbetstimmar blir ungefär detsamma för den som är anställd enligt kollektivavtal som för den som är anställd enligt tjänsteavtal, och följden blir då ännu större trafiktoppar. Om inte någonting görs åt problemet, kommer arbetstidsförkortningarna att på en hel del orter ätas upp av de förlängda restider som blir följden av trafiktopparna, vilka kommer att tillta i svårighetsgrad. Problemet med trafiktopparna kommer också att leda till felinvesteringar från samhällets sida. Man kommer att försöka bygga fler vägar för att söka komma till rätta med problemet. Men det är inte detta sätt vi bör angripa problemet på, utan vi får försöka gå till grundorsakerna, nämligen själva arbetstidsförläggningen. Inför den utveckling som vi här står inför tycker jag nog att utskottet har tagit litet lätt på problemet. Det konstateras genom det remissförfarande som har ägt rum att det föreligger behov av en trafikutjämning, vilket alltså understryks av remissinstanserna. Utskottet föreslår dock att motionen ej skall föranleda någon riksdagens åtgärd under motivering att frågan om en spridning av arbetstiden är en lokal angelägenhet som ej kan lösas genom en statligt tillsatt arbetsgrupp. Avsikten med motionen är inte detta, utan att få statligt stöd för lokala organ med befogenhet att agera effektivt i fråga om arbetstidsförläggningen. I utskottsutlåtandet refereras även till ett eventuellt blivande transportforskningsinstitut. Den saken är dock icke relevant här. Institutet förutsättes bl.a. studera trafikalstringen, men det kan knappast beräknas få större möjligheter att inverka på trafikalstringens fördelning i tiden. Problemet är inte lokalt och kommunalt utan regionalt. Utskottet åberopar att den av stadskollegiet i Stockholm tillsatta kommittén kan ta hand om frågan, men denna kommitté kan ju inte verka utanför Stockholms stad. Med stockholmsregionens tillväxt blir trafikproblemen påtagliga även för kringliggande kommuner, och på liknande sätt är det för andra kommuner som är belägna intill de större städerna. Detta är alltså inte ett problem som en enskild kommun kan kasta sig över. Flera remissinstanser har påpekat att arbetstidsförläggningen återverkar även på andra funktioner i samhället än trafiken. Den begärda utredningen skulle bl.a. syfta till att närmare belysa dessa förhållanden. Enligt min mening skulle utredningen syfta till en lagstiftning som gör det möjligt att genom överläggningar med berörda parter få fram en arbetstidsförläggning som är så väl motiverad som möjligt med hänsyn till trafiken och andra faktorer. Att överlämna denna fråga till debatter mellan arbetstagaroch arbetsgivarorganisationer ger inte något resultat. I stockholmsregionen har sådana diskussioner förts en hel del år, men utvecklingen har visat att det tillvägagångssättet inte leder någonstans. Jag medger att frågan är besvärlig och att den av motionärerna önskade utredningen får en besvärlig uppgift. Arbetstidsfrågorna är ju ett område som arbetsmarknadens parter anser sig ha en exklusiv rätt att syssla med. Samhället har dock gjort ingripanden där, och man får nog lov att i framtiden göra någonting även på detta område. Det kan tilläggas att på ett sådant här område är alla konservativa, oavsett politisk partitillhörighet. Människorna är ju konservativa när det gäller att rubba deras personliga vanor. För dagen är läget sådant att frågan faller, men detta är ett fält där det förr eller senare måste ske ett samhällsingripande.

Herr talman! Detta är en av de mest intressanta men också mest komplicerade motioner som vi haft att behandla i riksdagen. Det är en centermotion, och min placering i utskottet medför att jag står först på reservationen. Det gör att jag gärna vill säga några ord. Motionärerna anför att de skador som följer av alkoholförtäring är »ett av vårt lands största samhällsproblem». Man fortsätter med att eftersom staten får alla skattemedel för alkoholdrycker, uppgående till ungefär två miljarder kronor per år, bör staten också stå för de kostnader som kommunerna har för de skador som =: alkoholmissbruket åsamkar. Landstingsförbundets styrelse har i sitt yttrande anfört att »styrelsen finner det starkt påkallat, att staten påtager sig ett ökat kostnadsansvar för nykterhetsvården». Jag måste säga att det är sällan ett så väl motiverat krav på utredning framförts i riksdagen. Jag tror att — även om inte så många är närvarande i kammaren — en tyst, kort meditation betyder mer än ett långt anförande. Av den anledningen, herr talman, ber jag att endast få yrka bifall till den reservation som är fogad till utlåtandet.

Herr talman! Jag skall vara lika kortfattad som herr Peterson i detta ärende. Som framgår av utlåtandet har såväl Svenska landstingsförbundet som Svenska kommunförbundet haft möjlighet att yttra sig över motionerna. Inget av dessa förbund har kunnat tillstyrka dem, men båda förbunden framhåller med skärpa att de har uppmärksammat problemet. Svenska landstingsförbundet har på en konferens, där denna fråga var uppe till behandling, med kraft framhållit att förhandlingarna med socialdepartementet i finansieringsfrågan skall föras så att inte kommuner eller landsting åläggs ytterligare utgifter. När herr Peterson säger att inget utredningskrav har varit så välmotiverat som detta vill jag bara hänvisa till att den redan i december 1967 tillkallade socialutredningen skall företa den allmänna översyn som vi alla önskar. Vi hoppas att den också skall avlämna förslag i ärendet.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

Herr talman! Herr Österdahl har frågat, vilka åtgärder jag vidtagit för att påskynda behandlingen av målen om ersättning till strandägare på Gotland för mistad fiskerätt med anledning av riksdagens revisorers uttalanden härom i 1963 års berättelse. Herr öÖsterdahl frågar vidare om de sakägare som under flera år förlorat avkastningen av sin tidigare fiskerätt har möjlighet att erhålla ekonomisk kompensation härför. För att påskynda behandlingen av mål om ersättning för mistad fiskerätt har efter riksdagsrevisorernas uttalande = arbetsinsatserna förstärkts. Vid kammarkollegiet finns numera en tjänsteman som helt ägnar sig åt att granska utredningar i fiskevärderingsmål. Vidare är ordföranden i den fiskevärderingsnämnd som handhar de gotländska målen anställd på heltid. Jag vill understryka att för bedömningen av ersättningsfrågorna i regel fordras noggranna och tidsödande utredningar rörande vilken förlust sakägaren lidit i det enskilda fallet. I de mål om ersättning till strandägare på Gotland som inte avgjorts har det visat sig vara besvärligt och tidskrävande för sökandena att förebringa utredning. Enligt uppgift från fiskevärderingsnämndens ordförande kan dock dessa mål beräknas vara avgjorda inom ett par år. Ekonomisk kompensation ges till dem som förlorat fiskerätt. Fiskevärderingsnämndens uppgift är just att fastställa storleken av kompensationen. Utgångspunkten är därvid den avkastning av fisket som förlorats den 1 januari 1951. Hänsyn tas alltså till ränteförlust och i praxis även till penningvärdeförändring under tiden från förlusten av fiskerätten.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet och chefen för jordbruksdepartementet för svaret på min interpellation om ersättning för mistad fiskerätt. Jag har tagit upp denna fråga därför att det har förflutit så lång tid sedan riksdagen fattade sitt beslut i ärendet. Enligt vad jag inhämtat har när det gäller Gotland flertalet mål om sådan ersättning ännu inte blivit avgjorda. Av sammanlagt 35 fall på Gotland har 25 ännu inte avgjorts. I hela landet har omkring 90 procent av målen om ersättning för förlorad fiskerätt avgjorts, men för Gotlands del är motsvarande siffra endast 30 procent. Det var 1950 års riksdag som antog lagarna om rätt till fiske och om gräns mot allmänt vattenområde. I de fall de nya lagreglerna medförde intrång i enskilds fiskerätt skulle ersättning utgå av statsmedel. I anslutning härtill bildades de s.k. fiskevärderingsnämnderna, som skulle pröva ersättningsanspråken och fastställa ersättningsbeloppens storlek. Gotlands län kom i detta sammanhang att hänföras till samma nämnd som Stockholms län. Denna nämnd fick många och invecklade mål att behandla, och med den fåtaliga personal som ställdes till förfogande kunde situationen inte bli annat än ohållbar. Det är ju inte att undra på om sökande som ännu inte fått sina mål avgjorda nu är mycket missnöjda med behandlingen då nu över 18 år gått sedan riksdagen beslutade att ersättning skulle utgå för förlorad fiskerätt. År 1963 gjorde riksdagens revisorer i sin berättelse ett uttalande att revisorerna särskilt uppmärksammat de olägenheter som är förenade med att en så stor del av ersättningsmålen ännu vid denna tid — alltså då tretton år efter reformens ikraftträdande — inte hunnit behandlas. I uttalandet omnämndes särskilt att åtskilligt av det bevisoch utredningsmaterial som skall före bringas i målen och läggas till grund för skadornas värdering hinner bli svårtillgängligt och föråldrat, exempelvis vittnesuppgifter om tidigare fångstförhållanden, vilka kan förutsättas bli osäkrare efter hand som tidsavståndet ökar. Enligt revisorerna måste det därför anses vara en högst angelägen uppgift att på alla sätt söka påskynda utredningen i målen och ärendenas slutliga avgörande. Nu har ytterligare sex är gått sedan dess och alltjämt är 70 procent av målen oavgjorda. Jag är tacksam för jordbruksministerns besked att kammarkollegiet numera har en tjänsteman som helt ägnar sig åt att granska utredningar i fiskevärderingsmål och att ordföranden i fiskevärderingsnämnden är anställd på heltid. Att granska utredningarna är naturligtvis viktigt, men riksdagens revisorer ville faktiskt också påskynda utredningsarbetet. Vad har då gjorts i detta avseende? Kammarkollegiet godkände ju inte fiskerikonsulenterna, utan anlitade i stället de dåvarande landsfiskalerna för att få fram, som det heter, objektiva uppgifter. När man inte godkänner den expertis som finns till hands måste man väl skaffa annan. Annars kan frågorna förhalas hur länge som helst. Jag är därför ledsen att jag måste uttrycka besvikelse över jordbruksministerns svar i detta hänseende, nämligen att det enligt statsrådet kan dröja ytterligare ett par år innan alla mål som berör Gotland kan hinna avgöras. Skulle man inte kunna åstadkomma en starkare satsning för en lösning av dessa problem när vi nu har fått en ny jordbruksminister? Däremot är jag ytterst tacksam för svaret på min fråga om ekonomisk kompensation till de sakägare som under många år förlorat avkastningen på sin tidigare fiskerätt. Att de skulle få kompensation och ränta har jag kunnat läsa mig till i bestämmelserna, men att det har utbildats en praxis att hänsyn även tas till penningvärdeförändringen under tiden från förlusten av fiskerätten tills ersättningen utbetalats, var en positiv nyhet som jag är mycket tacksam för. Jag ber än en gång att få tacka statsrådet för svaret.

Herr talman! Andra lagutskottets utlåtande nr 20 är föranlett dels av motioner om sänkning av pensionsåldern till 635 år för de grupper som nu är berättigade till full ålderspension först vid 67 års ålder, dels av motioner om delreformer på detta område. Detta är ingen ny fråga här i riksdagen. År efter år har centern återkommit med sina motioner om en sänkning av pensionsåldern. Till 1961 års riksdag och varje år därefter har centern motionerat om sänkning av pensionsåldern. Andra lagutskottet har avstyrkt motionerna, centerrepresentanterna i utskottet har reserverat sig för bifall till förslagen om sänkning av pensionsåldern, riksdagen har följt utskottet, och därmed har vi haft anledning att komma igen år efter år med tyvärr samma negativa resultat. Det finns emellertid ett gammalt talesätt, som säger att rättvisan segrar till slut, och det finns många skäl att säga det i dag också. Riksdagen kan inte på tid och längd ställa sig avvisande till ett rättvisekrav, som omfattas av allt flera och flera människor i detta land. Att det finns en växande opinion för en sänkning av pensionsåldern torde väl stå klart för var och en som har någon kontakt med vardagslivets, blåblusarnas och de valkiga nävarnas människor och med hur det ser ut i arbetslivet ute bland människorna. Ute på arbetsplatserna, i fackföreningarna, i förstamajtågen, vid enskilda samtal möter man dessa krav. I år har vi också kunnat se i tidningsreferaten hur socialdemokratiska distriktskongresser helt har slutit upp bakom kraven på en sänkning av pensionsåldern. Jag har noterat detta med tillfredsställelse och intresse, och jag hoppas att dessa tongångar också skall avspegla sig i det beslut som första kammaren kommer att fatta i dag. Att dessa tongångar gjort sig hörda märker man också av det faktum att vi till årets riksdag utöver centermotionerna fått en rad motioner med skilda yrkanden i fråga om en sänkning av pensionsåldern. Utskottsmajoriteten har även tagit intryck av detta och säger att frågan om en sänkning av pensionsåldern tillhör de frågor, som nog måste lösas. Jag använder utskottets egna ord. Utskottet säger sig i stor utsträckning instämma i de synpunkter som motionärerna anfört till stöd för en allmän sänkning av pensionsåldern. Efter att ha tornat upp alla de hinder som andra lagutskottet finner lämpliga, slutar andra lagutskottet dock med att avstyrka motionerna om en sänkning av pensionsåldern också denna gång. I debatten i medkammaren anfördes av utskottsrepresentanten, liksom det också anförts i folkpartireservationen, alltså i den i utskottsutlåtandet med nr 2 betecknade reservationen, »att en sänkning av pensionsåldern bör stå på programmet för de angelägna reformer, som så småningom måste genomföras». Låt mig ställa en fråga både till utskottet och till de båda folkpartireservanterna — den tredje folkpartisten i utskottet har följt utskottsmajoritetens förslag: Vad avser man med »så småningom»? Vilken tidrymd är det? är det nästa år, är det 1975, eller är det 1980 när de första årklasserna erhåller full ATP-pension? Jag tror att det i klarhetens intresse vore värdefullt att få ett svar på den frågan. Varför återkommer då vi från centerhåll med våra krav på en sänkning av pensionsåldern år efter år? Jo, helt enkelt därför att en sänkning av pensionsåldern är vår viktigaste och mest angelägna sociala fråga att lösa för närvarande. Det är en rättvisefråga av stora dimensioner. Här förs i dessa dagar en debatt om jämlikhet. Jag har sökt ta del av de områden som betraktas som väsentliga i detta avseende, men till min förvåning funnit att frågan om en sänkning av pensionsåldern från 67 till 65 år inte finns med; den finns knappast med någonstans. Vi har under det senaste året fått uppleva demonstrationer och diskussioner utanför riksdagen. Jag skulle nu vilja fråga: Var finns den unga vänstern i denna fråga? Var finns alla de vackra propagandaballongerna från valrörelsen? Var finns solidariteten med dem som tidigt gått ut i arbetslivet och fått stanna kvar längst — om hälsa, krafter och arbete räckt till? Är det så att pensionsåldern inte är någon jämlikhetsfråga? Bedömer man det på det sättet, skall jag be att omedelbart få anmäla att jag har en helt annan mening på den punkten. Det är vår största jämlikhetsfråga för närvarande! Hur ser vårt samhälle ut i dag, detta omvandlingens samhälle som man ibland med visionär blick talar om? En lång och lågt betald arbetsdag har ersatts av kortare arbetstid. Om något år räknar man med att det skall bli 40 timmars arbetsvecka. Standarden har stigit, även om många önskemål inte kan förverkligas för den enskilde medborgaren. På ett område har dock ingen förändring skett. Den år 1914 införda pensionsåldern 67 år gäller fortfarande — gäller ännu efter 55 år. Finns det något mer område i vårt standardsamhälle där inga förändringar skett, där en för 55 år sedan beslutad reform om 67 år som pensionsålder fortfarande gäller för stora grupper av det svenska folket? Vilka grupper är det som det här rör sig om? Det är främst de människor som gick ut i arbetslivet i slutet av 1910-talet och under 1920-talet, de människor som upplevat fattigsverige och 1930-talets svåra år. Det finns en del som kallar den tiden den gamla goda tiden. För mig är minnet av den tidens fattigsverige minnet av en hård och bitter tid, en tid då de makthavande varken tänkte på vardagsmänniskorna eller på att det skulle löna sig att arbeta. Visst förekom det sabbatsår då, men det var sabbatsår i konkursernas och arbetslöshetens bittra tillvaro, därför att det inte fanns arbete att få. Dessa människor, som då stod utanför, upplevde sin ungdom i jakt efter arbete, de fick sin utbildning i varannandagsskola, och sjätte klassen var avslutningen på deras skoltid. För dessa människor skulle en sänkning av pensionsåldern med två år göra deras afton ljusare efter ett långt livs arbete, ett arbetsliv som för många av dem sträcker sig över en tidsepok av 50 år och mer. Av dagens aktiva arbetande människor har ungefärligen 75 procent endast sex å sju års folkskola som grundutbildning. Ännu 1980 kommer 50 procent att befinna sig i den situationen. Är det dessa människor, som saknar annan skolutbildning än vad den gamla folkskolan gav, som skall ha den längsta arbetsdagen, den lägsta inkomsten och den högsta pensionsåldern? Om man talar om gamla klassgränser så kan man här verkligen säga att det finns klassgränser beroende på utbildning och var i yrkeslivet man har hamnat. Vi har haft en standardstegring alltsedan 1914, alltså det år då den nuva> rande pensionsåldern infördes, som har varit av stora mått. Den har tagits ut på olika sätt. Höjda löner har för här berörda grupper varit det vanligaste, och det är också ganska naturligt. Arbetstiden har minskat från 48 till 45 timmar, och man har nu 40 timmar i blickfånget. Semestern har efter en tvekande början med tre dagar blivit fyra veckor. Den sociala tryggheten, stadfäst i 1962 års socialbalk och kompletterad i olika avseenden, är ett annat område där förbättringar pågår. Hur ser vi då på framtiden? Var skall krafterna sättas in? Vilka reformer är det som väntar här och som är angelägna? Jag vill upprepa det: Vi betraktar en sänkning av pensionsåldern som den mest angelägna reformen och som en reform som måste lösas nu. Skälen därtill är många. Hur ser vår arbetsmarknad ut i dag? Vilken är den s.k. överåriga arbetskraftens ställning? Som Ööverårig räknas man på en del håll, när de 50 åren börjar tona bort i fjärran. Den som är 60 år har ytterst små möjligheter att få ett nytt arbete — den erfarenheten har vi gjort av de friställningar och omplaceringar som skett och sker av arbetskraft. Det finns ytterligare en aspekt på detta. De krav som ställs på arbetskraften i fråga om topprestationer innebär en förslitning som gör att det är svårt för de anställda att stoppa fram till 67 års ålder. En skogsarbetare uttryckte det för mig på det sättet, att det var de sista åren i skogen under ackordsarbetets hets som tog knäcken på honom. Han sade ungefär på det sättet: »Min pensionstid skulle ha tett sig annorlunda och betydligt ljusare, om vi haft en lägre pensionsålder, därför att då hade jag haft mer av hälsa och krafter kvar.» En järnbruksarbetare ringde mig häromdagen med anledning av det beslut som medkammaren hade fattat i denna fråga och sade att han inte kunde förstå att detta rättvisekrav hade avslagits ännu en gång. Med bävan såg han fram emot de sista arbetsåren, innan han skulle få sin pension. Vad är det då som inträffar för den äldre arbetskraften? Därom kan läkarna vittna i sina rapporter. Dåliga ryggar, ont i lederna, stressjukdomar som hjärtoch kärlsjukdomar är en ofta återkommande rubricering på den äldre arbetskraftens hälsostatus. Vi brukar ibland i vårt land slå oss för våra bröst och peka på hur långt vi har nått på det socialpolitiska området. Hur är det egentligen med pensionsåldern? Av en sammanställning som jag erhållit — den finns refererad i en av motionerna i denna fråga — kan några intressanta data utläsas. I Danmark gäller samma pensionsålder som i vårt land. Finland har 65 år, Storbritannien har 65 år — kvinnor har där 60 år som pensionsålder — Västtyskland har 65 år, Italien har 60 år — kvinnor har där 55 år som pensionsålder — och Polen har 65 år — kvinnor har 60 år som pensionsålder; där förs emellertid en diskussion om en pensionsreform om lägre pensionsålder — Förenta staterna har 65 år — vi har haft tillfälle att ta del av detta på plats. Det finns också en rad andra länder med lägre pensionsålder — Sovjetunionen redovisar en pensionsålder av 60 år liksom Japan. Det är klart att det kan diskuteras vilken pensionsnivå som finns på olika håll, men gör man det, bör man också ta hänsyn till den realinkomst som finns på respektive håll. När vi ser dessa siffror och gör dessa jämförelser, har vi anledning att fråga oss: Varför har inte andra lagutskottet kunnat förorda en allmän sänkning av pensionsåldern? Med anledning därav säger utskottet att det skulle bli alltför höga kostnader och att andra angelägnare reformer på pensionsområdet skulle få vänta. Här försöker utskottet att med denna motivering ställa folkgrupper mot varandra — sänker vi pensionsåldern, sägs det, går pensionärerna miste om en befogad höjning av sina pensioner. Det är argument som vi har mött många Om sänkning av pensionsåldern, m.m. gånger tidigare. Jag betraktar det som cyniskt att med en sådan motivering säga nej. Varför sägs det inte lika gärna: Om vi sänker pensionsåldern, blir det mindre pengar till andra områden? Vi skall här om en liten stund diskutera det militära försvaret. Skall vi då inte kunna säga att om vi sänker pensionsåldern, blir det mindre pengar till det militära försvaret eller för något annat ändamål. Att ge medborgarna mera jämlikhet, att sänka pensionsåldern, är väl också en viktig försvarsinsats. Men den försvarsinsatsen gäller värnandet av människan, framför allt de människor som tidigt gått ut i arbetslivet och som har gjort en lång och välmeriterad arbetsinsats, vilken utgör grunden för vårt nuvarande välståndssamhälle. Har man arbetat långt över de 30 år, som annars är normen för full pension, uppemot 50 år och mera, har man enligt min mening gjort rätt för både en sänkt pensionsålder och en höjning av utgående pensioner. Beträffande kostnaderna för en sänkning av pensionsåldern säger utskottet att antalet personer i årsklasserna 65— 66 år kan beräknas till 160 000 och att det kostar något hundratal miljoner kronor att klara kostnaderna för denna pensionssänkning. När man diskuterar kostnaden, bör man emellertid komma ihåg att åtskilliga av dessa 160 000 redan har pensioner. Det nämns det ingenting om. Jag har tillgång till material som visar att i åldersklassen 65 år och äldre har 55 procent redan pension av något slag. Det är förtida uttag av ålderspension, förtidspension eller sjukbidrag, änkepension, och det är hustrutillägg. Därtill kommer den stora gruppen — nära 25 procent av hela antalet — som också har tjänstepension. Detta innebär att den grupp som blir kvar faktiskt uppgår till mindre än hälften av vad utskottet redovisat. Som jag sade, finns det en stor grupp tjänstepensionärer, och totala antalet pensionärer inom den här åldersklassen, med en pensionsålder varierande mellan 50 och 65 år, är följaktligen mycket stort. Det är intressant att se vilka motiveringar som anförs för att vissa grupper har låg pensionsålder. Att militärer — kaptener och vissa andra — får pension vid 50—55 år beror på kraven på fysisk spänst. Låt mig göra en stilla reflexion: Ställs inte samma krav på fysisk spänst också på människorna inom grupper som får vänta till 67 års ålder på sin pension? Jag vill ha sagt att den lägre pensionsåldern för vissa grupper betalas gemensamt av det svenska folkhushållet. Det är de tjänster och nyttigheter vi producerar som vi har att fördela. Vårt folkhushåll tar alltså på sig kostnaden för att trygga vissa gruppers standard, att ge åtskilliga människor lägre pension och goda förmåner. I en tid när, som jag sagt, jämlikhetskravet skall sättas i högsätet, är det dock naturligt att fråga sig: Var finns jämlikheten när det gäller pensioner och pensionsålder? För några dagar sedan hade vi i kammaren en diskussion om ordensväsendet, och då framhölls bl.a. att detta är en kvarleva av det gamla ståndssamhället och att det därför bör avskaffas. Nog finns det områden där det är minst lika angeläget att rätta till ett och annat, om man vill rasera kvarlevorna av det gamla klassamhället och söka åstadkomma större rättvisa. Vi måste komma ifrån att utbildning och arbetsanställning skall vara avgörande för om man skall ha en hög pensionsålder eller inte. Här finns verkligen en kvarleva som vi har anledning att försöka avskaffa. Utskottet har till behandling haft ett antal motioner om lägre pensionsålder för vissa grupper — fiskare, skogsarbetare m.fl. Dessa krav är i och för sig befogade och riktiga, men motionerna har avstyrkts av utskottet. Dock förordas i försiktiga ordalag en generös bedömning av möjligheterna till förtidspensioner för dessa grupper. Jag skall i detta inledningsskede i debatten endast säga om dessa motionsyrkanden att en allmän sänkning av pensionsåldern också för dessa grupper skulle innebära väsentliga lättnader. Innan jag slutar vill jag, herr talman, säga ett par ord om reservationerna till utskottets utlåtande. Frågan om en sänkning av pensionsåldern tas upp i tre reservationer under punkten A. Varför har det inte funnits möjligheter till en samskrivning? kan det frågas. Låt mig omedelbart säga att det inte funnits sådana möjligheter, vilket också framgår klart, när man läser de olika reservationerna och motiveringarna för dessa. I centerledamöternas reservation uttalas en bestämd vilja att sänka pensionsåldern från 67 till 65 år. Vi pekar på jämlikhetsfrågorna, rättvisefrågorna osv. I reservation 2 däremot, som undertecknats av två av de tre folkpartisterna i utskottet, anförs en rad invändningar mot en sänkning av pensionsåldern. Den tredje folkpartisten, som är utskottets vice ordförande, har antecknat en blank reservation — vad den nu kan innebära. Ingen som läser folkpartiets reservation kan tro att folkpartiet menar allvar med talet om att man vill sänka pensionsåldern. Uppdelningen av folkpartiets representanter och skrivningen i utskottet visar att man tydligen på gammalt känt maner vill omfatta alla uppfattningar. Det finns ingen linje som folkpartiet inte har täckning för. Herr talman! Menar man allvar med talet om en sänkning av pensionsåldern, finns det möjlighet att stödja centerpartiets yrkande. Låt mig också säga ett par ord om behandlingen av pensionsfrågan i medkammaren den 9 april, där i voteringen om kontraproposition 51 ledamöter röstade för centerpartireservationen och 61 för folkpartireservationen. Vilka röstade = för centerpartireservationen? Självfallet samtliga närvarande centerpartister, 14 av andra kammarens so cialdemokratiska ledamöter med herr Lindkvist i spetsen, vidare även vänsterpartiet kommunisternas representanter samt en från de moderata. Folkpartireservationen samlade de närvarande 28 folkpartirepresentanterna samt 6 av de moderata. Det visar underlaget för moderata samlingspartiets reservation i andra lagutskottet av herr Ringaby. Moderata samlingspartiets grupp delades i två delar — hälften reserverade sig för en sänkning av pensionsåldern, den andra hälften har följt utskottet. Men dessutom fick folkpartireservationen stöd av — hör och häpna — 27 socialdemokrater, som därmed medverkade till att rösta bort den reservation från centerpartiet, som fått stöd också av socialdemokraten herr Lindkvist m.fl., den reservation där man helhjärtat går in för en sänkning av pensionsåldern. Man frågar sig om detta öde också skall drabba herr Yngve Persson i denna kammare. Herr talman! Visst kan man göra sig frågan om en sänkning av pensionsåldern till ett taktiskt spel, som dessa 27 socialdemokrater i andra kammaren gjorde. Men lägg märke till att denna fråga gäller de stora grupper av vårt folk som år efter år fått vänta på ett beslut om en sänkning av pensionsåldern. Jag noterar att man anser det vara förenligt med sin allmänna inställning att göra dessa vardagslivets människor till brickor i ett spel, ett handlande som de inte på något sätt är betjänta av. Vill man skapa respekt för det politiska arbetet — att det är allvarliga ärenden man har att syssla med — då bör man också handla därefter. I annat fall minskas respekten för riksdagen och det politiska arbetet. Jag vill ändock ha sagt, herr talman, att därest reservation 2 i denna kammare liksom i medkammaren skulle röstas fram till kontraproposition i huvudvoteringen, kommer jag att rösta för denna med hänsyn till hemställan 1 reservationen. Det är ju en statsrättslig princip här i kammaren att man röstar endast för hemställan — vi har inte att ta ställning till motiveringen.
Men jag tror att herr Österdahl får vara nöjd även med den första halvan.
Det är från den utgångspunkten jag, om jag skulle bli nödsakad att göra det, kan rösta för hemställan under reservation 2. Däremot kan jag inte på något sätt godta motiveringen. Herr talman! Jag är medveten om att jag tagit dyrbar tid i anspråk denna vårdag. Men frågan om pensionsåldern är emellertid för mig och för oss av den dimensionen och angelägenhetsgraden att den måste sättas in i sitt samhällspolitiska och samhällssociala sammanhang. Det är därför jag sökt ge en översikt över vad som skett på olika områden, i fråga om arbetstid, löneoch standardutveckling, semesterlagstiftning, och vad som skett på socialpolitikens område för att ge människorna en ordentlig grundtrygghet. Därför har jag också sökt belysa den behandling ärendet har fått i medkammaren detta år. När vi nu har satt oss in i vad som skett finner vi här ett område som alltsedan år 1914 är oförändrat, nämligen det att pensionsåldern är 67 år. Jag har poängterat — och jag vill göra det än en gång — att vi som anser att en sänkt pensionsålder är den viktigaste sociala frågan vi nu har att lösa, vi är ute i ett angeläget ärende. Det är en fråga som allt fler utanför riksdagen kräver en lösning på.

Herr talman! Frågan om förtidspension och om sänkning av pensionsåldern är ju synnerligen dagsaktuell. Omställningen inom näringslivet har under de senaste åren ökat kraftigt jämfört med tidigare. Antalet anställda som fått känning av varsel om friställningar har under de senaste tre åren legat avsevärt över 20 000 mot att dessförinnan ha hållit sig mellan 53 000 och 8000 per år. Statistiska centralbyrån gjorde under fjolåret en arbetskraftsundersökning, som visar att inte mindre än 150 000 personer har fått sluta sina anställningar under år 1967, att hela antalet personer som slutat sina stadigvarande anställningar under samma år uppgick till inte mindre än 600 000. Av dessa var det många som under år 1968 ännu inte hade fått nya sysselsättningar. Ett så pass stort antal som 150 000 av dem hade nämligen lämnat arbetsmarknaden. Av antalet sysselsatta i Sverige har under ett år 3,6 procent lämnat förvärvslivet, många — dock inte alla — därför att de inte fått nya arbeten och till slut ansett det lönlöst att söka nytt arbete. Därtill kommer ett ännu större antal anställda som under ett år omplaceras till nya sysselsättningar inom företagen. Många gånger medför en sådan omplacering att arbetsinkomsten minskar för dem som berörs därav därför att vederbörande får nya arbetsuppgifter som kräver en annan och i de flesta fall en mera avancerad teknik som han inte behärskar. En stor del av dem som drabbas av lägre löner eller av arbetslöshet är äldre personer, som helt naturligt har större svårigheter att hävda sig på arbetsmarknaden mot yngre och mera välutbildade kamrater. Här kommer ett av dagens största problem in i bilden, nämligen angelägenheten av att bereda trygghet för dem som inte längre är attraktiva på arbetsmarknaden. Trygghet i utveckling är något som vi inte får tappa bort, speciellt tryggheten för de äldre. Dagens trygghet är helt olik den som funnits tidigare. Då kunde ju en hel del anställda ha sysselsättning i samma företag under hela sitt liv. Den tiden är snart helt förbi. Dagens trygghet för de yrkesverksamma är trygghet genom omplacering till andra företag och genom utbildning som underlättar deras omplacering. Men det blir också färre arbetsuppgifter som den äldre arbetskraften kan omplaceras till och som ger utrymme för deras behov av en lugnare arbetsmiljö och större frihet för individuell anpassning. För dem som inte kan tillgodogöra sig denna nya typ av trygghet — således trygghet genom omplacering och utbildning — måste andra slag av trygghet skapas. Folkpartiet har i en motion, daterad den 135 januari i år, tagit upp dessa frågor. Där har bland annat tagits upp frågan om den individuella förtidspensionen. Möjligheterna att få förtidspension är dock hårt knutna till medicinska faktorer. Nedsättningen av arbetsförmågan skall ha medicinsk grund för att förtidspension skall kunna utgå. Nedsatt försörjningsförmåga utan påvisbara medicinska orsaker berättigar således inte till förtidspension. Av erfarenhet vet jag att personer som genomgått t.ex. arbetsträning och arbetsprövning under flera månader inte kunnat få förtidspension, trots att deras försörjningsförmåga var nedsatt i hög grad. Mot den bakgrunden är det enligt min mening mycket tillfredsställande att regeringen, fjorton dagar efter det att fp-motionen avlämnades, uppdrog åt riksförsäkringsverket att utreda vissa frågor rörande förtidspensioneringen inom den allmänna försäkringen. Det sägs i direktiven bl.a. att för de perso ner det här gäller bör övervägas att vid invaliditetsbedömning i särskild mån beakta den föreliggande arbetssituationen samtidigt som kravet på nedsättning av arbetsförmågan i medicinskt hänseende mildras. Regeringens initiativ och snabbhet är värda ett erkännande. Bara i ett avseende tycker jag att man skulle ha gått längre i direktiven. Man håller där fortfarande fast vid den medicinska grunden för att få förtidspension, även om man fäster mindre avseende därvid. Men medicinsk nedsättning av arbetsförmågan skall det vara. I reservation 4 till andra lagutskottets utlåtande nr 20 har vi framhållit att det är önskvärt med en mer generös utformning, innebärande att en allmän bedömning av den försäkrades försörjningsförmåga tillmätes avgörande betydelse. Vi vill alltså att när det konstaterats att försörjningsförmågan är nedsatt med t.ex. minst hälften skall man kunna få förtidspension, även om nedsättningen av försörjningsförmågan enbart beror på svårigheter att få sysselsättning — och därmed försörjning — och inte på medicinska faktorer. Härvidlag anser vi att arbetsprövning, arbetsträning och andra av arbetsmarknadsorganen vidtagna åtgärder skall utgöra tillräckligt underlag för beslut om förtidspensionering om man inte lyckas med en arbetsplacering. Vi anser också att pensionsbeloppets storlek när det gäller den lägre invaliditetsgraden skall höjas. Från folkpartiets sida har vi också tagit upp frågan om lägre pensionsålder för vissa grupper.
Då är det inte så lätt att slutbehandla ärendena.
I det fallet föreslår vi att den utredning som riksdagen förra året begärde om vissa underjordsarbetares pensionsfråga får i uppdrag att — sedan den behandlat den fråga den fått sig förelagd — omedelbart undersöka om det är möjligt att avgränsa andra grupper, vilkas arbete är så påfrestande, både fysiskt och psykiskt, att de bör tillerkännas lägre pensionsålder. En sådan pensionsreform Om sänkning av pensionsåldern, m.m. drar inte så stora kostnader som en allmän sänkning, men inte desto mindre är den angelägen. Vi anser att en sådan utredning skall göras med förtur och att förslag skall lämnas om sänkning av pensionsåldern för dessa yrkesgrupper utan avvaktan på en eventuell utredning om allmän sänkning av pensionsåldern. De grupper som i första hand bör komma i fråga bland dem som har särskilt påfrestande arbete är skogsarbetare, viss restaurangpersonal och fiskare. Nu säger utskottsmajoriteten att man kommer in på ett svårt avvägningsproblem — och visst ligger det mycket i detta. Men uppgiften är så viktig att vi måste göra en verklig insats för att hjälpa dem som arbetar i dessa yrken. Genom att vissa grupper — inom vilka en ovanligt stor del människor inte kan fortsätta arbetet i högre ålder — får tidigare pension minskar också behovet av individuell prövning, som givetvis kan få stor omfattning om man inte söker få fram ett system som mer kollektivt ger rättighet till pension utan individuell prövning. En annan mycket viktig fråga som tagits upp i en folkpartimotion gäller en allmän sänkning av pensionsåldern. En sådan åtgärd för givetvis med sig större kostnader än en gruppvis fastställd lägre pensionsålder. Men frågan blir inte mindre angelägen därför att den kostar mer pengar. Vi vill ha en utredning av den frågan. Vi anser att, förutom svårigheterna för de äldre att hänga med i arbetstakten och att sätta sig in i nya arbetsmetoder och arbetsuppgifter, även rättviseskäl talar för en sänkning av pensionsåldern. Större delen av de anställda i statlig och kommunal tjänst och även många i det enskilda näringslivet har redan lägre pensionsålder än 67 år. Inom det statliga området har man olika pensionsperioder om två—tre år, och inom tidsperioden kan man själv välja om man skall sluta sin anställning eller inte. En sådan flexibel pensionsålder med möjlighet att kvarstå i arbetslivet några år skulle enligt min mening vara en god lösning.
Innan dess kan deras sak inte avgöras hos fiskevärderingsnämnden.
Den som vill avgå när han får rätt till pension får då göra detta, och den som vill fortsätta och även har möjlighet därtill skall få göra detta. Alla människor är ju inte i samma kondition vid en viss ålder. Många är vitala, andra är i fysiskt dålig kondition. Man har olika arbeten som kräver olika. Att öka valfriheten även vid pensionsinträde är därför en viktig och praktisk åtgärd. En sådan möjlighet kommer också troligen att föra med sig, precis som för i statlig tjänst anställda, att en stor del av de pensionsberättigade kommer att fortsätta att arbeta något år till, om de orkar. Därigenom skulle också kostnaden för pensionsreformen minska avsevärt. Det skulle också bli möjligt att tidigare än annars — tidigare än herr Carlsson kanske önskar och kan enligt sitt förslag — genomföra en sådan här reform om man gick efter det statliga systemet men dessutom gav förhöjd pension efter slutad arbetsinsats till dem som fortsätter att arbeta. Allt detta utesluter naturligtvis inte att många problem kommer att torna upp sig framför den utredning som vi hoppas skall få i uppdrag att klargöra alla de aspekter vilka påverkas av en dylik reform. En annan sak är att de som redan har pension också borde få förhöjd pension för det antal år med vilket pensionsåldern sänks de har ju redan arbetat till en högre ålder. Annars kommer den lägre pensionsåldern endast dem till godo som ännu inte fått pension och inte till dem som redan har pension. En sänkning av pensionsåldern kommer också att minska tillgången på arbetskraft i dessa åldrar. De ekonomiska konsekvenserna blir säkert betydande och har många förgreningar på olika områden. En successiv sänkning av pensionsåldern skulle nog minska dessa problem. Därför anser vi det olämpligt att en utredning skall bindas till 65 år för pensionsåldern. Vi vill genomföra pensionssänkningen så snart vi har ekonomiska resurser. Vi har en stor önskan att genomföra sänkningen, men vi vill inte dölja de svårigheter som kan följa med en sänkning. Vi vill peka på dessa svårigheter, få dem utredda, och på så sätt, herr Carlsson, skaffa ett viktigt underlag för en bedömning av frågan när och hur pensionsålderssänkningen skall genomföras. Jag anser att vi har anledning att verkligen hjälpa de äldre, som kämpat och nu kämpar på vår arbetsmarknad. De har under många år arbetat och strävat och gjort vårt land till vad det i dag är, ofta under helt andra och sämre förhållanden än för närvarande. Det bästa tack vi kan ge dem är en tryggad ålderdom. De som inte längre orkar arbeta skall få förtidspension, och de som vill fortsätta att arbeta skall också kunna göra det, om det finns behov av dem på arbetsmarknaden. De som vill dra sig tillbaka när den lägre pensionsåldern kommer skall också få göra det. Vi vill vara med om att skapa möjligheter till individuell valfrihet beträffande tiden för uttagande av ålderspension. Denna valfrihet skall kunna sträcka sig över några år beroende på den enskilde arbetstagarens önskningar och förutsättningar. Detta är målet för det förslag vi har i folkpensionsfrågan. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 4, som herr Jönsson 1 Ingemarsgården och jag står för.

Herr talman!

När det gäller den första frågan, alltså en sänkning av den allmänna pensionsåldern till 65 år, framhåller motionärerna att en sådan reform ter sig allt angelägnare för den allmänna opinionen och särskilt bland dem som skulle få direkt glädje av reformen, dvs. de som nu har den högsta pensionsåldern och med rätta anser sig orättvist behandlade.

Motionärerna framhåller också att rättviseaspekten har mycket stor betydelse för opinionen i frågan och anför som sin egen mening att den aspekten ensam är skäl nog för den tänkta reformen. Med hänsyn till pågående utredning om införandet av rörlighet i pensionsåldern på sociala och arbetsmarknadsmässiga skäl, vilken ordning motionärerna finner helt riktig, har vi framhållit att det i och för sig är möjligt att ha en högre allmän pensionsålder vid en inbyggd flexibilitet än vad som är möjligt utan denna. Vi har också sagt att den ideala framgångsmetoden egentligen vore att man fritt och objektivt prövade den allmänna pensionsåldern i ljuset av det läge som uppstår vid införandet av rörlighet också på sociala och arbetsmarknadsmässiga skäl.

Tvärtom pekar allt — inte minst den skärpta opinionen bland arbetarna i landet — på att den föreslagna reformen måste genomföras snarast. Utskottet ställer sig rätt positivt till såväl motionärernas argumentering som strävanden, trots att det avstyrker yrkandena om utredning. Sålunda sägs det att utskottet »i stor utsträckning» kan instämma i de synpunkter som motionärerna anfört och att man inte står främmande för att utvecklingen går mot en ordning där, som man säger, »alla försäkrade får möjlighet till full ålderspension tidigare än vid uppnådda 67 år». Jag är självfallet mycket glad över denna i och för sig positiva inställning från det mäktiga och erkänt habila andra lagutskottet. Jag tolkar också utskottets resonemang så att utskottet är medvetet om att en reform i linje med de strävanden jag och mina medmotionärer har är ofrånkomlig, ja kanske till och med högst önskvärd. Så långt går det således rätt bra att följa utskottets resonemang. Svårare blir det när utskottet argumenterar för avslag på yrkandena om frågans utredning nu. Man anser tydligen att resurser för den av motionärerna eftersträvade reformen för närvarande saknas. Utskottet säger emellertid: »När tillgängliga resurser medger en sådan reform, kan en utredning av de lagstiftningsfrågor som hänger samman därmed med all sannolikhet klaras av på förhållandevis kort tid.» Här anser jag att utskottet har gjort sig skyldigt till ett alltför lättvindigt och verklighetsfrämmande resonemang. Denna synpunkt vill jag utveckla litet närmare. Uttalandet om att invänta tillgängliga resurser ger närmast intrycket att utskottet tänker sig en framtida situation, då vi helt plötsligt en dag kan konstatera att vi har fått resurser över för en reform. En sådan situation tror jag vi aldrig får uppleva, allra minst i fråga om en reform av de ekonomiska dimensioner det här rör sig om, oavsett om den önskvärda reformen genomförs i etapper eller i ett sammanhang. Om det är något som vi handskas skickligt med i dag så är det att förbruka de resurser som växer år från år. Detta är i och för sig bara bra. Men det kommer aldrig att bli några medel över för en pensionsreform om vi inte planerar denna ordentligt och ser till att vi har resurser avsatta för ändamålet. I annat fall ger vi oss endast in i en inflationistisk politik. De rent sakliga möjligheterna att genomföra reformen är enligt min uppfattning stora, även på mycket kort sikt, vilket jag vill betona. Det är här inte så mycket fråga om statsfinansiella resurser utan om samhällsekonomiska. Dessa är stora eftersom nationalproduktens årliga tillväxt flerfaldigt överstiger kostnaderna för reformen.

Det är således inte en fråga om vi kan utan om vi vill ge pensionsreformen erforderlig prioritet, vilket — som jag nyss sagt — kan ske utan att vi inkräktar på andra ändamål som bedöms angelägnare. Om vi hjälps åt i denna kunniga kammare kan vi säkert ta fram många exempel på dispositioner av resurser vil ka, i den mån man vill se någorlunda objektivt på frågan, måste anses mindre angelägna än ifrågavarande pensionsreform. För ögonblicket skall jag nöja mig med att anföra ett enda exempel som är högst aktuellt och även påtagligt anknyter till allas vår anfäktelse, nämligen jämlikhetsfrågan. Jag tänker på lönepolitiken. Redan genom <sgjorda medgivanden har de i inkomsthänseende mycket gynnade tillförsäkrats betydande inkomststegringar även i år. Dessa grupper borde i rättfärdighetens och jämlikhetens namn ha kunnat avstå från dessa lönehöjningar, varigenom betydande resurser skulle ha gjorts tillgängliga för en sänkning av den allmänna pensionsåldern, en politik som i första hand skulle ha gynnat de i pensionshänseende och andra avseenden verkligt eftersatta grupperna. I stället, herr talman, bygger vi planlöst vidare på våra sociala orättvisor och säger att vi inte har utrymme för ur sociala rättfärdighetssynpunkter så angelägna reformer som lägre pensionsålder. I detta sammanhang bör också noteras att pensionsunderlaget automatiskt stiger i och med att lönerna höjs. År efter år inträffar alltså att de grupper som redan är mycket gynnade i pensionshänseende får sin pensionsnivå höjd samtidigt som vi intalar oss att vi saknar resurser för att genomföra en utjämningspolitik i detta avseende. Detta är naturligtvis ett slags politik men den har inte någonting med logik i ekonomiskt resonemang att göra. Jag tycker att exemplet bekräftar vad jag tidigare sagt om att detta är en fråga om vilja, plus naturligtvis en tidsfaktor. Nu erkänner jag naturligtvis att man kan ha olika uppfattning om vad som är mest angeläget. Den frågan får vi ta upp i hela jämlikhetsdebatten. Låt gå för det! Men att skjuta ifrån sig reformkravet under motivering att vi saknar resurser går helt enkelt inte. I sak tycker jag det är en skral social ingenjörskonst att låta en sänkning av den allmänna pensionsåldern vänta ytterligare. Den borde ha en topplacering på listan för jämlikhetsreformer.

Här är det dock fråga om väsentligt mer arbete än att enbart skriva en lagtext; detta även om reformens sociala innehåll till äventyrs skulle fixeras redan i utredningsdirektiven.

Om utredningen dessutom inte får besked i direktiven om en bestämd pensionsålder eller genomförandetakten utan själv skall pröva olika alternativ, står det helt klart att utredningsarbetet kommer att ta åtskillig tid, vartill kommer tidsåtgången för remissförfarande, propositionsskrivande, riksdagsbeslut och verkställighet. Någon snabbprocess är det således inte att genomföra en dylik reform, såvitt man inte helt plötsligt överger det traditionella arbetssättet, och det tror jag inte utskottet tänker sig i denna stora reformfråga. För övrigt: inte minst de som tvekar inför den ifrågasatta reformens ekonomiska konsekvenser borde vara angelägna om att få villkoren ordentligt klarlagda. Därför tycks mig utskottets negativa inställning till en utredning nu vara inte bara olycklig i allmänhet utan högst inkonsekvent med hänsyn till dess eget sätt att se på de ekonomiska aspekterna. För egen del finner jag att en snar reform på detta område är så angelägen — här delar jag helt herr Eric Carlssons resonemang — att jag egentligen inte har plats för något anstånd, som inte är av tvingande natur. Det finns nämligen inget skäl för att somliga medborgare även fortsättningsvis, efter alla årtionden av orättvis behandling i vårt rika samhälle, skall bära ett särskilt ansvar för produktionen och samhällsekonomin genom att särbehandlas i pensionshänseende. Det förhållandet har vi haft länge nog, och det borde stå en ända upp i halsen att fortsätta med en sådan ordning. När det gäller det andra yrkandet i motionerna I: 781 och II: 891, nämligen hemställan om utredning av frågan om en enhetlig pensionsordning för löntagarna närmast på grundval av pensionssystemet enligt AFL, så har utskottet inte tillkännagivit någon som helst mening i fråga om det syfte som motionärerna vill främja med förslaget. Utskottet avstyrker emellertid förslaget med hänvisning till att avtalsfriheten på arbetsmarknaden gör det möjligt för parterna att överenskomma om kompletterande förmåner och därigenom rasera en uppbyggd enhetlig ordning. Utskottets kortfattade yttrande och enkla argumentering ger vid handen att man tagit ganska lätt på frågan, möjligen därför att man anser projektet helt verklighetsfrämmande. I så fall hade det varit bra om man utvecklat den tanken. Men detta var ju bara en gissning från min sida. Motionärerna är självfallet medvetna om det formella läget på arbetsmarknaden, vilket de inte heller förbisett på något sätt vid motionsskrivandet. Vad vi närmast syftet till är att få de olika pensionssystemen kartlagda och därjämte utrett hur ett enhetligt system lämpligen borde vara utformat. Vidare har vår tanke varit att det grundläggande utredningsarbetet skulle följas av överläggningar mellan staten och arbetsmarknadens olika partsorganisationer rörande formerna och förutsättningarna för ett enhetligt pensionssystem. Ett på så sätt åstadkommet pensionssystem skulle naturligtvis förutsätta endera att parterna därefter frivilligt respekterar detsamma, varigenom de konsekvenser utskottet räknar med inte behöver inträffa, eller också att systemet tryggas genom lagstiftning. Utskottet kan naturligtvis ha antagit att ett dylikt försök inte skulle ha några utsikter till framgång, i vart fall inte på frivillig väg, vilket jag emellertid finner långt ifrån säkert, eftersom den nuvarande ordningen är så orimlig, att knappast någon i längden kan försvara, än mindre ha någon verklig glädje av den. Jag möter vid mina många debatter i denna fråga praktiskt taget inte någon som försvarar den nuvarande splittrade ordningen bland löntagarna. Men även om ett enhetliggörande på detta sätt inte skulle bli av, skulle ett dylikt utredningsoch undersökningsarbete ändå vara värdefullt.

Jag är visserligen på det klara med att den jämlikhet det här är fråga om inte kan klaras avtalsvägen. Det finns inget bevis för att man den vägen lyckats i någon fråga av liknande natur. Men då får ju berörda parter klart besked om vad de har att vänta sig av statsmakterna. Jag anser sålunda att utskottet avfärdat även detta utredningsförslag besynnerligt lättvindigt. Även om vi skulle komma till rätta med pensionsfrågan, så skulle vi ändå ha en rad skiljaktigheter i anställningsvillkoren i övrigt, som med rätta upp levs som orimliga och direkt stötande, oavsett om man bedömer dem efter etiska eller praktiska synpunkter; det är sant. Men detta förhållande bör inte hindra att vi söker göra något åt pensionsfrågan för löntagarna. Denna fråga intar en central ställning i de eftersatta gruppernas strävanden till ökad jämställdhet, och den har dessutom — som visats i vår motion — en rad allvarliga aspekter för samhället. Här kommer inte minst frågan om rörligheten, sysselsättningen osv. in i bilden. Staten kan, som motionärerna ser det, helt enkelt inte längre stå passiv inför de förhållanden det här är fråga om. Den omständigheten att de avtalsmässiga påbyggnaderna skapar splittring i fråga om pensionsförmånerna utgör heller inte något skäl för passivitet från statens sida, särskilt inte med tanke på det faktum att staten själv genom sin arbetsgivarpolitik i hög grad är medansvarig för denna splittrade ordning. Som utskottet naturligtvis väl vet behandlar nämligen staten sina egna anställda efter olika mått och har därtill ansett det riktigt att tillerkänna statsanställda bättre förmåner än vad den anser sig via lagstiftning kunna trygga för privatanställda.

Jag hoppas att förklaringen är att utskottet förhastat sig — inte att det gett upp rättfärdighetskampen för arbetsmarknadens del. Herr talman! När det gäller frågan om sänkning av den allmänna pensionsåldern, så föreligger som bekant ingen reservation i utskottet till förmån för den motion som jag varit med och avlämnat. Däremot har herrar Eric Carlsson och Larsson i Öskevik avlämnat en reservation som till sitt syfte helt sammanfaller med yrkandet i nämnda motion I:781, likalydande med motion II: 891. Även om jag hellre sett, att jag fått plädera för en reservation som från början till slut ansluter till argumenteringen i min egen motion, så ber jag, herr talman, inte minst med tanke på herr Eric Carlssons som jag tyckte ypperliga anförande, att i förevarande läge få yrka bifall till herrar Carlssons och Larssons reservation. Beträffande det andra förslaget i motionerna I: 781 och II: 891, som avser en statlig utredning om möjligheterna att skapa en enhetlig pensionsordning för löntagarna i landet, ber jag att få yrka bifall till förslaget i motionerna.

Herr talman! Mitt namn återfinns inte under den reservation som herr Ringaby har avgivit till detta utlåtande. Det hänger samman med att jag delar utskottsmajoritetens uppfattning, och det gör jag av flera olika skäl. Till att börja med tror jag inte att en generell sänkning av pensionsåldern är det som löser svårigheterna för många åldrande människor. Jag tror snarare att det är som herr Yngve Persson delvis var inne på, nämligen att man måste ha en flexibel pensionsålder. Man bör ha möjlighet att låta människor arbeta kanske till och med längre än till 67 års ålder, om de har ork, intresse och en sådan läggning att den höga åldern inte är ett handikapp för dem. Å andra sidan finns det naturligtvis många som kanske behöver en avsevärt tidigare pensionering. Då hjälper det inte med en generell sänkning på ett eller två år. Man når ändå inte fram till den rättvisa som har efterlysts av så många. Jag tror att man måste sträva efter en betydligt större flexibilitet.

Många som kommit upp till den nuvarande pensionsåldern — naturligtvis ännu flera, om pensionsåldern sänktes till 65 år är inte så slitna som det ibland görs gällande. Många kanske till och med skulle må bättre av att få fortsätta att verka på den plats där de fullgör sin arbetsuppgift. Dessa synpunkter har kanske inte direkt kommit till uttryck i den motion som vårt parti lämnat fram, men avsikten med motionen var att försöka uppnå en rörlig pensionsålder. Jag är fullt medveten om att förslaget om ett förtida uttag utan tillämpning av reduktionsregeln efter uppnådd ordinarie pensionsålder, är orealistiskt. Jag är säker på att utskottets värderade ordförande herr Strand, när han så småningom tar till orda, klart och tydligt kommer att säga ifrån detta. Man måste söka sig fram på andra vägar till någon form av förtidspensionering, där inte bara medicinska faktorer utan också arbetsmarknadsmässiga tillmäts betydelse. Resonemanget om att lagstifta om tidigare pension för vissa grupper av arbetstagare anser jag inte vara realistiskt. Jag har själv varit med om att i andra lagutskottet föra fram förslag om utredning av gruvarbetarnas pensionsålder. Då rörde det sig naturligtvis om ett undantagsfall, därför att det gällde underjordsarbete. Om man ger sig in på det resonemang som vissa motionärer och reservanter önskar, blir det säkerligen på samma sätt som när ar betstidsförkortningen diskuterades. Utskottets sekreterare herr Ekberg förklarade i utskottet att den gången fick man en hel katalog av grupper, närmare bestämt ett 80-tal, som var och en hävdade att just den gruppen hade det svåraste och mest krävande arbetet och därför borde prioriteras. Börjar man ge vissa grupper lägre pensionsålder, kommer den här katalogen igen. Det växer upp en djungel, som det blir helt omöjligt att botanisera i.

Många vill mycket gärna gå kvar och ber att få stanna i arbetslivet för att behålla sin vitalitet. De vill inte bli sittande och kanske på grund av avsaknad av arbete fortare nå fram till slutet på sin levnad. När det gäller dessa olika grupper, som jag här har talat om, tror jag också i likhet med utskottsmajoriteten att det är riktigt att söka nå en lösning genom att gå avtalsvägen, så långt det är möjligt. På vissa områden har påtagliga resultat nåtts den vägen, och jag är säker på att fortsatta överläggningar kommer att visa att det skall vara möjligt att nå goda resultat genom avtal också beträffande ifrågavarande grupper. Under sådana förhållanden är det orimligt att lagstifta på dessa områden. Enligt min mening bör vi avvakta den utredning som riksförsäkringsverket har fått i uppdrag att utföra och vars resultat vi kan vänta till hösten. Herr Yngve Persson var inte till freds med detta utredningsförfarande. Han menade att det kommer att dra ut på tiden innan utredningen har bestämt sig, innan ärendet har remitterats, innan riksdagen har tagit ställning till frågan och innan de beslutade åtgär derna kan verkställas. Ja, herr Yngve Persson, jag känner ju väl till utredningsmaskineriet. Men i detta fall har dock Kungl. Maj:t sagt att utredningen skall ske snabbt och att man skall försöka lägga fram ett förslag till hösten som riksdagen sedan får ta ställning till. Jag tror inte att det brådskar så mycket för dagen, att alltför drastiska åtgärder nu skall vidtas.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

Herr talman! Det skulle naturligtvis vara en fördel om även talesmannen för utskottet, i all synnerhet när talesmannen också är ordförande, kunde sätta skygglappar för ögonen och bara tala om det som hjärtat är fullt av. I de anföranden som hittills har hållits synes mig de egna önskemålen ha kommit till uttryck i alltför hög grad. Man har därvid bortsett från vad som realistiskt hör samman med den stora och betydelsefulla fråga som vi nu behandlar. Utskottet har föredragit att i detta utlåtande ta upp till behandling ett tiotal motioner med ganska differentierade yrkanden.

Hit hör emellertid också frågan om det förtida uttaget och karaktären av detta, eftersom frågan om en liberalisering även av dessa regler har varit uppe tidigare. Framför allt herr Werner men också representanter för moderata samlingspartiet har framfört önskemål om att de restriktiva regler som gäller vid förtida uttag skulle gälla bara fram till 67-årsåldern.

Här väljer var och en själv. Det skulle inte ens finnas krav på att han skulle lämna sin anställning eller upphöra med förvärvsarbete av annat slag. Han skulle uppbära fyra års reducerad pension vid sidan om arbetsinkomsten. Helt naturligt skulle vissa människor befinna sig i den situationen att de, som herr Werner sade, inte kunde få förtidspension på grund av att det inte fanns någon medicinsk indikation. De skulle ha fördel av det föreslagna systemet och det skulle inte kunna betraktas som ett missbruk av rätten att ta ut pensionen. De skulle också få fulla förmåner efter 67 års ålder. Innebörden av det hela skulle dock vara en generell sänkning av pensionsåldern. Riksförsäkringsverket har skyldighet att lämna korrekta och objektiva uppgifter och skulle väl också bli tvunget att sända ett meddelande till vederbörande det år han fyller 63 år om att han har rätt att ta ut folkpensionen, visserligen med någon reducering fram till 67 år. Verket måste i så fall också framhålla att vederbörande tjänar på att ta ut pensionen. Naturligtvis skulle då alla ta ut förtidspension. — Sådana regler kan man naturligtvis inte ha. Herr Yngve Persson klagar över att vi egentligen inte har ägnat hans särskilda yrkande om en enhetlig pensionsordning någon större möda i utlåtandet och inte heller givit någon motivering för avslaget. Vi har helt enkelt inte haft klart för oss hur långt herr Yngve Persson syftade med sin motion. Vi har en enhetlig pensionsordning i lagen om allmän försäkring för löntagare. En sådan lag finns alltså redan och det är den han vill ha såsom underlag för den enhetliga pensionsordningen. Följaktligen måste vi fråga oss: Är det ITP han vill ha bort eller vill han ha ITP också för dem som inte nu har den förmånen? Dessutom finns inte någon lagstiftning om dessa senare förmåner utan dem har framför allt tjänstemännen förhandlat sig till vid sidan av förmåner enligt lagen om allmän försäkring. Ungefär vid den tidpunkten då de kollektivavtalsanställda ute på den enskilda marknaden skulle börja tjäna in en tjänstepension blev ITP-förmånerna resultatet av de förhandlingar som fördes mellan Arbetsgivareföreningen och dem som redan tidigare hade pension. Det blev ett slags avlösning, som resulterade i att man konstaterade att det var nödvändigt med en påbyggnad av ATP pensionen för att nå den pennsionsnivå som man siktade till. Vi var inte heller säkra på om herr Yngve Persson helt enkelt inte gick så långt — framför allt med de åberopade jämlikhetssträvandena — att han siktade till en enhetlig pension även i fråga om belopp, i kronor räknat. Det är inte så lätt att lägga fram hållbara argument mot någonting som är oklart utsagt. Jag förstår mycket väl att det i resonemang av detta slag inte kan undvikas att man tar upp olika frågor och som ett av de starkaste argumenten framhåller just att statens och kommunernas tjänstemän, men också tjänstemän på den enskilda arbetsmarknaden, har en lägre pensionsålder än det stora flertalet. Man skall dock inte glömma bort att för dessa tjänstemän fanns en pensionsordning före 1960, då tilläggspensioneringen infördes. Jag vill inte lägga hela ansvaret för att det inte fanns en pensionsordning också för de kollektivavtalsanställda dessförinnan vare sig på staten, kommunerna eller de enskilda arbetsgivarna. Det fanns faktiskt inte något positivt intresse bland de kollektivavtalsanställda själva att offra någonting för att få en pensionsordning liknande den som tjänstemännen hade och som innebar att de erlade en viss del av kostnaderna själva.

Det var i regel åtta procent av lönen för män och sex procent för kvinnor.

Jag kan inte heller underlåta att i detta sammanhang konstatera att jag hela tiden ur min synpunkt sett har betraktat herr Eric Carlsson som en av de mest orealistiska personer jag hört tala om ting av detta slag. Det är alldeles riktigt, som han sade, att han ville ha en sänkning av pensionsåldern redan 1961.

Beloppen hade väl stigit med några hundra kronor till 1961. Men hur bra jag än tycker det skulle vara med en lägre pensionsålder vet jag att det första vederbörande kommer att kräva sedan han fått den lägre pensionsåldern är en pension som han också kan leva på, som i varje fall tillgodoser det som hör till livets nödtorft. Förutsättningarna härför fanns inte 1958 och inte 1961 — möjligen för jordbrukarna. De tillhörde ju i pensionsdiskussionen dem som ville ha tillläggspensioneringen helt på frivillig grund, och de räknade tydligen med att jordbruket var en sådan fast punkt i deras livsföring att de skulle kunna klara sig med enbart folkpensionen. Även om den inte var mer än 2 000 kronor skulle den vara ett betydande tillskott i deras hushållning. Men dessa förhållanden råder ju inte för de löneanställda. De har inga naturaförmåner att falla tillbaka på. Hyra och andra kostnader sjunker inte när de endast får inkomster som pensionärer. Det är alltså inte uteslutande fråga om kostnaderna för det allmänna om vi sänker pensionsåldern med två år och beräknar kostnaderna för folkpensionsdelen till 700—800 miljoner kronor. Det är ju fortfarande samma problem med den pensionsnivå vederbörande får. även om han får behålla folkpensionen — och det är väl ganska naturligt — och får de tillskott som vi snart skall besluta om, har han i dag för det mesta intjänat bara hälften av pensionen från tilläggspensioneringen. Han får kanske 40 eller 45 procent av den lön han hade under de sista åren han var i arbete. Alla som varit intresserade av dessa frågor har kunnat läsa 1958 års socialförsäkringskommittés betänkande och konstatera att vi inom kommittén uppmärksammat alla dessa önskemål. Vi har konstaterat att 67 år som pensionsålder kommer att vara alltför hög för många. Vi har varit medvetna om att inget av de existerande pensionssyste men arbetade med en så hög pensionsålder.

Utskottet har alltså kallt konstaterat att vi inte är i den situationen i dag. Det kommer att bli betydligt bättre om några år då folkpensionen har förbättrats och framför allt bidragen från den allmänna pensioneringen blivit betydligt större. Om tio år är ju tilläggspensioneringen effektiv, den ger fulla förmåner åt alla som har intjänat pensionspoäng i 20 år. Det betyder 60 procent av den inkomst de haft utöver basbeloppet — folkpensionen skall ju täcka den inkomst som motsvarar basbeloppet. Om man läser proposition nr 38 som behandlar pensionstillskotten, finner man att folkpensionen om tio år kommer att vara betydligt större än i dag, 1800 kronor högre för ensamstående och 3 600 kronor högre för makar som båda har pension. Får pensionärerna till detta 60 procent av den inkomst som överstiger basbeloppet, kan vi erbjuda dem en pensionsnivå som de eftersträvat som tillfredsställande. Jag tycker att de som nu är så ivriga att få i gång en utredning skulle kunna ta fasta på dessa realistiska faktorer som spelar en stor roll inte bara i diskussionen, utan också i fråga om möjligheterna att få en tillfredsställande pension. Det är mycket bättre i dag, herr Carlsson, än det var 1958 och 1961 — trots allt. Folkpensionen utgör 35220 kronor för ensamstående eller 8112 kronor för ett gift par, men tillägget från ATP är relativt litet, och den sammanlagda pensionen blir därigenom för låg. Vi kan väl ändå utreda, tycker både herr Eric Carlsson och herr Yngve Persson. Men vi som har varit med i utredningskvarnen vet att man lätt hamnar i någonting som inte är särskilt aktuellt för dagen. Då är det lätt att låta åren gå, vilket gör att man får börja om från början när man på nytt skall ta itu med det problem man tidigare sköt på framtiden. Vi är fullt på det klara med att en generell sänkning av pensionsåldern till 65 år i varje fall för en tid framöver skulle göra frågan om en sänkning av pensionsåldern för vissa grupper, som har pressande arbete eller andra ogynnsamma förhållanden, mindre aktuell.

Man behöver inte åberopa några särskilda skäl för att ta ut sin pension vid 63 års ålder. Det kan vem som helst göra. Men då får man ta ut både folkpensionen och ATP-pensionen samtidigt. Det föreligger inte ens några krav på att vederbörande skall avstå från att arbeta i en sådan situation. Har man ett sådant arbete som man fortfarande orkar med går det bra att fortsätta med detta. Jag förmodar att flertalet av de personer som är sysselsatta inom jordbruket kan vilja fortsätta med olika småsysslor på detta område även efter 63 års ålder, eftersom de nu i alla fall får försöka hänga med till 67 års ålder.

Man borde också i enlighet med Landsorganisationens framställning försöka att låta även den arbetsmarknadspolitiska situationen påverka bedömningen av rätten till förtidspension. Denna del av förtidspensionen skulle mycket väl ha kunnat föras in under begreppet »förtida uttag». Detta hade då blivit ett annat slag av förtidspension där man prövade rätten till pension och där helt naturligt pensionsnivån skulle fastställas efter samma grunder som gäller för förtidspensioneringen. Denna fyller ju alla krav i övrigt på att utgöra en fullgod pensionering men sätter ändå en stämpel på vederbörande av att vara »förtidspensionerad», dvs. mer eller mindre handikappad, fysiskt eller psykiskt. Detta förhållande skulle ha kunnat undvikas om man i stället tilllämpat den andra formen för förtidspensionering och prövat de arbetsmarknadspolitiska argumenten för en sådan pensionering. Men då skulle man fått slopa den individuella valfriheten eller behålla restriktionerna för dem som efter eget val tog ut pension vid den tidigare åldern. Herr Österdahl noterade med stor tillfredsställelse i detta sammanhang att regeringen redan 14 dagar efter det att folkpartiet väckt sin motion om utredning av frågan om lägre pensionsålder också för andra grupper var färdig att överlämna frågan om utredning till riksförsäkringsverket. Låt mig grumla herr Österdahls glädje något med att säga att enligt min uppfattning skedde överlämnandet av uppdraget till riksförsäkringsverket efter Landsorganisationens framställning om en undersökning av möjligheterna till en liberalisering. Folkpartiet kom alltså för sent denna gång. Man kan ändå vara glad över att frågan om en utredning verkligen har tagits upp. Det var ju inte känt när motionen skrevs. Vi har i utskottet inte ägnat så mycken tid åt meningsutbyte i fråga om motiveringarna i respektive motioner. När lagen om allmän försäkring antogs accepterade man folkpensioneringens pensionsålder. Man var, som jag redan tidigare sagt, medveten om att den kanske var i högsta laget, men det var den enda som stod till buds vid det tillfället. I varje fall var det så för oss som arbetade inom utredningen om en allmän försäkring, som tillkom år 1962, och riksdagen godtog ju också utredningens förslag. Vi hade inte något val när vi lade fram det förslaget, vi bedömde det så att det inte fanns något annat alternativ. Man kunde inte begära att folk skulle ta en pension vid 65 års ålder på 2000 kronor eller något däröver, eftersom pensionen höjdes både 1958 och 1960 fast med relativt små belopp. Vi har inte heller ägnat så mycken tid åt att diskutera kraven om en utredning angående liberalisering av förtidspensionsreglerna, eftersom den frågan redan var väckt och känd när utskottet behandlade motionerna. Frågan ligger hos riksförsäkringsverket, och om jag inte minns fel har det skyldighet att lägga fram ett förslag redan till hösten. Det kan således gå mycket snabbt när man är klar med huvudinnehållet. Det finns då möjlighet att få i gång en utredning om en liberalisering av pensionsreglerna relativt fort. Den dagen då vi anser att vi kan sänka pensionsåldern kan det, som utskottet framhåller, ske på relativt kort tid. Man vet förutsättningarna och har ett system som man har erfarenhet av. Jag tror inte det behöver ta mer än ett år att klara den utredningen. Det förtida pensionsuttaget har jag redan ägnat tillräckligt mycket tid åt för att klargöra att jag har exakt samma inställning som jag tidigare har redovisat i fråga om vänsterpartiet kommunisternas motionsyrkande i denna del. Så länge vederbörande själv har frihet att välja pensionsålder måste det finnas restriktiva regler. Vill man emellertid utnyttja instrumentet för andra ändamål måste det ske en prövning av rätten att få förtidspension. Då kan mycket väl även det förtida uttaget an Om sänkning av pensionsåldern, m.m. vändas — möjligen kan det ha ett annat namn. Det är tänkbart att jag under denna genomgång har glömt bort något. Jag har i likhet med andra skrivit ned en hel del, men jag har inte haft någon större nytta av det. Skulle jag ha läst upp mitt manus hade ni själva fått strecka för vilket avsnitt som avsåg det ni hade talat om. Jag har försökt samla det på det här sättet för att ge en något annorlunda bild av det hela. Till sist vill jag bara, herr talman, säga ytterligare några vänliga ord till herr Yngve Persson. Jag har redan sagt att jag anser att han har släppt mycket av den realistiska inställning han måste ha i djupet av sitt hjärta som förhandlare och företrädare för en stor facklig organisation. Jag tror att han har lyckats övertyga de flesta av oss att han har rätt i det han har anfört från denna talarstol. Med stor emfas säger han att hälften av löntagarna har en lägre pensionsålder än 67 år. Bara man har en god vilja skulle man mycket väl mera positivt än utskottet gjort kunna diskutera frågan om en sänkt pensionsålder. Jämlikhetskravet bör komma in i bilden med större styrka — men tänk om den där hälften av de anställda som har en lägre pensionsålder har en annan uppfattning av konsekvenserna av jämlikhetssträvandena.

De kommer emellertid, som herr Yngve Persson sagt vid något annat tillfälle, förmodligen att begära kompensation för vad de som nu inte har den lägre pensionsåldern en gång i tiden kommer att få både i fråga om lägre pensionsålder och i fråga om en förbättrad pensionsnivå, vilket jag förmodar att herr Yngve Persson också eftersträvar. Allt sådant förmenar tydligen herr Yngve Persson att utskottet skulle ha ägnat litet större utrymme i sitt utlåtande, eftersom han gör invändning mot utlåtandets knapphet just i dessa frågor. Herr Yngve Persson vill att man skall utreda frågan om en lagstiftning i syfte att klara av det som man på arbetsmarknaden, framför allt bland arbetstagarnas representanter, försöker att få någon förståelse för och helst något utbyte av.

Där kommer man säkert att få släppa mångt och mycket av det som hör samman med ett hundraprocentigt tillgodoseende av allt det som kan ligga i just strävandena till jämlikhet på alla områden där det är möjligt att åstadkomma en sådan. Jag tror att det är orealistiskt att tänka sig att man skall kunna komma fram till en jämlikhet i så måtto att tjänstepensionen skall vara precis lika enhetlig som folkpensionen, att den alltså skall utgå med samma belopp till alla. Jag tror inte ens att herr Yngve Persson själv siktar dit.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

Herr talman! Det var närmast herr Häbinettes uttalande som gjorde att jag begärde ordet. Jag tror att han i viss mån har missförstått det jag sade även som den reservation som vi har avlämnat. Herr Häbinette uttalade sympatier för en flexibel pensionsålder. Vår reservation om sänkning av pensionsåldern talar just om möjligheterna att tillämpa en flexibel pensionsålder. Vi skriver i vår reservation: »Viktigt är också att det blir möjligt att arbeta efter uppnådd pensionsålder för dem som så vill. Härigenom ökas valfriheten, äldre mäniskor får större möjligheter att själva avgöra hur de vill ordna sitt liv.

Vidare tvivlade herr Häbinette på möjligheterna att skilja ut de här olika yrkesgrupperna. Det är klart att dei kan vara ett problem om man blandar in alltför många grupper. Men vi har i vår reservation talat om skogsarbetare, restaurangpersonal och fiskare. Om vi gör klart beträffande dem, som vi anser har det allra svåraste arbetet och som behöver en lägre pensionsålder, så kan vi fortsätta med en del andra sedan. När detta är klart har vi kanske sänkt den allmänna pensionsåldern så att vi inte behöver fortsätta med ytterligare grupper. Ingenting skall hindra oss från att fortsätta och arbeta så att denna reform blir genomförd. Herr Höäbinette talar om att ingenting hindrar att man gör upp för de här särskilda grupperna avtalsvägen, och det kan man naturligtvis säga. Från utskottets sida har vi nu fått flera meddelanden om att det vilken dag som helst skulle träffas avtal om gruvarbetarna. Detta har man dock måst skjuta på gång efter annan. Jag undrar förresten hur herr Hibinette skall klara frågan avtalsvägen för till exempel fiskarna. Det kunde vara intressant att få ett svar på den frågan. Utskottets ordförande har varit mycket snäll mot mig här i dag. Det enda som jag väl skulle kunna ta åt mig av var väl hans uttalande, att vi allesamman har alltför mycket önsketänkande utan hänsyn till ekonomiska realiteter. Det är kanske riktigt i fråga om herr Eric Carlssons reservation men inte när det gäller den reservation som jag varit med om att underteckna. Att ta bort den medicinska bedömningen beträffande förtidspension, som vi har krävt i motionen och som väl delvis har tillgodosetts genom regeringens ut spel — som dock inte innebär att de medicinska synpunkterna helt bortfaller — är inte någonting som kostar stora pengar. Att plocka ut vissa grupper som är i behov av lägre pensionsålder med hänsyn till deras sysselsättning och arbete kräver heller inte stora summor. Frågan om den allmänna sänkningen vill vi utreda. Vi menar att en sådan sänkning kan genomföras i etapper allteftersom det ekonomiska läget medger det och vi själva vill att reformen skall genomföras.

Herr talman! Jag fick av utskottets ärade herr ordförande betyget att jag hade fört en orealistisk debatt i dag och att vi som pläderade för sänkt pensionsålder gick omkring med skygglappar för ögonen! Vi diskuterade utan realiteter. Låt mig på den punkten säga att den debatt som här har förts från min sida — och jag vågar påstå också av de övriga som pläderar för sänkt pensionsålder — bygger på våra erfarenheter från arbetslivet, det är våra uppdragsgivares syn som har präglat vår inställning och våra anföranden. Utskottets ärade ordförande försökte göra detta ärende till en enkel jordbruksfråga. Så enkelt är det inte. Här är det fråga om hur man skall få rättvisa för de stora grupperna inom industrin, inom skogen, inom jordbruket och bland kvinnorna, för alla dem som har 67 år som pensionsålder, och få till stånd en sänkning till 65 år. Jag skulle gärna vilja ställa en fråga till utskottets ordförande: När pensionsåldern 67 år, som infördes från 1914, beslöts, vem sade att det är den riktiga åldern, att det just skall vara 67 år och att det skett en riktig avvägning? Enligt alla avtal på arbetsmarknaden utgår i regel pension vid betydligt lägre ålder och vid högst 65 år. Det är vad man har förhandlat sig till såsom en rimlig pensionsålder, och där är det inte fråga om högre pensionsålder än 65 år, men när det gäller de stora grupper jag här nämnt är 67 år den riktiga åldern. Det krav som har rests på en sänkt pensionsålder är inte bara mitt eget, utan det har framställts från det parti jag företräder och från de stora grupper som jag möter ute i samhällsarbetet. Jag kan nämna att fackföreningarna har pläderat för denna sänkning av pensionsåldern i olika sammanhang, och jag har också mött många av utskottsordförandens egna partifränder som menar att det bör ske någonting på detta område — något som jag inledningsvis redovisat. Det förs i dag en jämlikhetsdebatt. När jag lyssnade till utskottets ordförande fick jag faktiskt det intrycket att dessa tankar om jämlikhet inte slagit igenom eller gett något som helst eko i andra lagutskottet — tyvärr. Jag ställde en fråga till utskottets ordförande och en fråga till herr Österdahl med anledning av utskottets skrivning att man så småningom skulle komma fram till en sänkning av pensionsåldern. Herr Österdahls svar skall jag återkomma till senare. Utskottets ordförande säger att vi bör avvakta tiden tills ATP har slagit igenom. Måste jag tolka svaret på det sättet att ATP skall bli motivet för att vi nu inte har möjlighet att sänka pensionsåldern förrän de första grupperna i full utsträckning kommer i åtnjutande av ATP:s förmåner. Det innebär de facto att vi kommer fram till år 1980, innan detta kan ske, och detta var väl ändå inte något som vi menade. Jag vill säga några ord om storleken av pensionen i dag. 1958 var vi överens om att det tio år senare skulle utgå folkpension med belopp som i 1958 års penningvärde utgjorde 3 600 kronor för ensamstående och 5 400 kronor för äkta makar. Vi har varit eniga om den målsättningen, och vi är nu eniga om den. Däremot har det rått oenighet om den takt i vilken detta skulle genomföras. Men jag kommer ändå inte förbi att det är fel att säga att det är en orealistisk diskussion som jag här för och som förs ute bland människorna, när dessa angelägna reformer debatteras. Betraktas denna diskussion som orealistisk av andra lagutskottet, anser jag att det finns anledning att gå ut och säga detta till människorna och göra klart för dem hur man inom utskottet ser på dessa frågor. Jag har en annan uppfattning på denna punkt, och jag vill hävda att det här inte förs någon orealistisk debatt utan en debatt som vilar på verklighetens grund. När jag lyssnade till herr Häbinette här i kammaren blev jag litet förvånad. När herr Höbinette talade om en flexibel pensionsålder, fick jag nästan det intrycket att dessa stora grupper inte skulle få någon fast pensionsålder alls utan att pensionsfrågan skulle lösas från fall till fall med hänsyn till att människorna ville arbeta längre än till 67 år. Situationen är väl i dag den att många tvingas vara kvar till 67 år. Vill man sluta arbeta tidigare, vidkänns man en reducering på sin pension med 7,2 procent per år. Vill man sluta vid 65 års ålder, blir det alltså en reducering på 14,4 procent — en reducering som sedan finns kvar för all framtid. Vad vi här menar med en sänkning av pensionsåldern till 65 år är att människorna bör ha frihet att sluta vid 65 års ålder men med möjlighet att arbeta längre. Det är alltså fråga om valmöjlighet och om möjligheter att få en flexibel pensionsålder. Om man skulle försöka att variera pensionsåldrarna med hänsyn till en rad olika bedömningar, som några reservanter här föreslagit, kan det bli fråga om godtycke. På den punkten har jag inte stora invändningar att göra mot vad utskottets ärade ordförande här sagt. Men jag vill emellertid säga att man löser en del av detta problem om man sänker pensionsåldern till 65 år. Herr talman! Tiden för mitt anförande är tyvärr slut, men jag återkommer.

Herr talman! Herr Österdahl trodde att jag hade missförstått folkpartiets, enkannerligen hans, reservation. Jag är tacksam för om så har skett sedan han nu fullföljt sitt resonemang med att säga att man, sedan gruvarbetarnas pensionsförhållanden har prövats, har föreslagit att man skulle pröva frågan om sänkt pensionsålder för skogsarbetare, viss restaurangpersonal, fiskare osv. Han säger att vi till sist är framme vid en sänkt pensionsålder för alla. Nej, herr Österdahl, ett sådant resonemang kan jag absolut inte ansluta mig till, att man för grupp efter grupp skulle arbeta på det sättet och till slut vara framme vid sänkt pensionsålder för alla. Herr Eric Carlsson talar om den flexibla pensionsåldern och säger att det är bättre att göra en generell sänkning till 65 år men med möjlighet för dem som vill att få fortsätta att arbeta. Det är naturligtvis en god tanke, herr Eric Carlsson, men jag är rädd för att den är relativt orealistisk. Jag är inte så säker på att en arbetstagare sedan han uppnått pensionsåldern verkligen har möjlighet att få vara kvar i sitt företag. Av naturliga skäl kommer en viss föryngring, ett utbyte av arbetskraft att ske när man har nått ålderstaket. Då tror jag att det är bättre med en större flexibilitet i det hela. Jag är fullt medveten om att en fullständigt individuell prövning av pensionsåldern i detta läge är en utopisk tanke. Som en yttersta konsekvens av mitt resonemang kunde det ändå vara något att ha i blickfånget för framtiden. Som jag inledningsvis sade tror jag att det finns många människor som inte vid en fix tidpunkt är färdiga för pensionering och som skulle må betydligt bättre av att få fortsätta att syssla.